Herr talman! Jordbruksverket har möjlighet att använda gränsskyddet aktivt inom ramen för 1990 års jordbrukspolitiska beslut. Det behövs inget riksdagsbeslut för det. Riksdagsbeslutet handlar om den nivå som gränsskyddet skall ligga på, som skall garanteras jordbruket. När man ändrar på den, går man utanför det jordbrukspolitiska beslutet. Det är det socialdemokraterna har föreslagt. Det är därför vi motsätter oss det.

Herr talman! Från början vill jag anmäla att jag på grund av de frågor som har ställts under debatten kanske kommer att behöva litet mera tid än de sex minuter som är föranmälda. Jordbruksutskottets betänkande för på flera sätt den jordbrukspolitiska debatten framåt. Utskottets majoritet markerar att man nu bör se över vad det livsmedelspolitiska beslutet innebär i förhållande till det planerade EG-medlemskapet. Mot bakgrund av bl.a. EG-ansökan anser utskottet att det finns anledning att redan nu pröva innehållet i det livsmedelspolitiska beslutet och det pågående omställningsprogrammet. Utskottet anser att regeringen snarast möjligt bör lämna en samlad redovisning till riksdagen angående det pågående omställningsprogrammet med förslag om eventuella förändringar av detta. Såväl kortsiktiga som långsiktiga mål i en samlad jordbrukspolitisk strategi bör redovisas. Det här är positiva signaler till de svenska lantbrukarna. Men det är inte bara positivt för lantbrukarna utan även för hela det svenska folket som vill ha kvar ett svenskt jordbruk och öppna landskap. En annan väsentlig del i betänkandet är att utskottet slår fast att någon ytterligare ensidig sänkning av svenskt gränsskydd inte får ske. Det är ett besked som skapar arbetsro och ökad trygghet för lantbrukarna. Sverige kan inte ensidigt försämra förutsättningarna för det egna jordbruket. En förändring av gränsskyddet kan endast ske om det är fråga om ömsesidighet gentemot andra länder. Herr talman! Utskottets förslag om att av regeringen begära en redovisning om möjliga former för en exportfinansiering är en annan viktig del i betänkandet. Det är en åtgärd för att svenskt jordbruk skall kunna ha någorlunda likadana konkurrensvillkor som dem som man har i EG länderna. Det finns inte längre någon möjlighet till bildande av exportbolag, som 1990 års livsmedelspolitiska beslut förutsatte. Mot den bakgrunden måste man finna andra former. Utskottet har med sina skrivningar gått en Kdsmotion till mötes. Det är en motion som hemställer att frågan om exportfinansiering och gränsskyddsnivå bör föranleda förslag från regeringen i syfte att stärka svenskt jordbruk. Det här är mycket positivt. Med de förslag utskottet har med anledning av propositionen om vissa jordbrukspolitiska frågor får regeringen och jordbruksministern mandat att verka för ett stärkande av svenskt jordbruk. Herr talman! Jag kan också konstatera att en Kdsmotion om utvecklade stödformer för ekologiskbiologisk odling också har behandlats positivt, så till vida att omställningskommissionen nu skall pröva de förslag som finns i motionen om hur man skall utveckla den biologisk-ekologiska odlingen. De produkter som odlingen ger bör också ha stora möjligheter på exportmarknaden. Det är något som är centralt för framtiden. Jag avser att något svara på Bengt Roséns och Åke Selbergs funderingar. Bengt Rosén säger i sin motivering för återförvisning av betänkandet i exportfinansieringsdelen att det finns olika uppfattningar om hur texten skall tolkas. Det är kanske inte en helt ovanlig företeelse när det gäller texter. Men i det här fallet tycker jag inte att det råder någon tvekan. Regeringen får mandat av riksdagen att försöka finna former för exportfinansiering som gör att vi kommer närmare den situation som råder i EG. Hur detta skall utformas vill vi från utskottets sida att regeringen skall återkomma till. Det finns ingen skrivning om någon återgång till det gamla. När det gäller själva omställningen vet alla mycket väl att Kds inte var med om det livsmedelspolitiska beslutet år 1990 av naturliga orsaker. Vi var ju då inte med i den här kammaren. Vi har kritiserat beslutet. Vi menar att man borde ha gjort konsekvensanalyser m.m. innan man lade fast en långsiktig jordbrukspolitisk strategi. Sedan beslutet fattades har Sverige ansökt om medlemskap i EG, vilket även har ändrat förutsättningarna högst väsentligt. Utskottet skriver nu att regeringen skall redovisa förslag till eventuella förändringar av programmet mot bakgrund av EG-ansökan. Som vi har hört tidigare i debatten fanns dessa skrivningar egentligen med i beslutet 1990. Man skall korrigera när verkligheten tränger sig på. Utskottet -- och samtliga fyrklöver-partier och Ny demokrati -- ser att verkligheten förändras. Nu handlar det om att finna rätt färdriktning för framtiden. Jag tycker att vi från Kristdemokraternas sida verkligen har försökt att vara konstruktiva och föra in diskussionen på vilken politik som bäst gagnar såväl jordbruket som Sverige som helhet inför ett EG-medlemskap. Vi tar ett ansvar för detta, och det ansvaret har delats av utskottets majoritet. Om någon efter det här tvivlar på var jag står, kan jag bara säga att jag står bakom regeringen som hävdar att vi skall ha ett konkurrenskraftigt jordbruk när vi skall in i EG. Det här är ytterligare en liten knuff i den riktningen. Lennart Brunanders anspelningar tycker jag var under den nivå på debatten som vi bör hålla i denna kammare. Jag kan inte heller av den här debatten förstå vad som har ändrats i sak sedan utskottet justerade betänkandet. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Dan Ericsson i Kolmården förklarar nu att det inte råder någon delad mening om vad vi säger i tillkännagivandet. Men kds tidning har uppenbarligen inte fattat det på samma sätt. Jag läste tidigare upp ett avsnitt. Jag skall läsa upp ytterligare ett avsnitt som bekräftar att Dan Ericsson där ger en annan bild: Regeringspartierna och Ny demokratis representanter står bakom jordbruksutskottets betänkande. Därmed lär det också gå igenom i riksdagen. Det innebär att regeringsförklaringens stolta ord om att den tidigare beslutade jordbrukspolitiken ligger fast inte längre får någon giltighet. Där står det att omställningen av jordbruket fullföljs. En avstämning av omställningsbeslutet sker nu efter det att EG har lagt fast principerna för sin kommande jordbrukspolitik. Vi kan bara konstatera att verkligheten har förändrats, men vi kan inte benhårt hålla fast vid det där säger Dan Vi har en samsyn mellan oppositionen och de borgerliga partierna om att alla förändringar av det jordbrukspolitiska beslutet skall föregås av förhandlingar i kommissionen. Det är kommissionen som skall komma med förslagen, som regeringen sedan återkommer med i form av propositioner. Det uttalande som Dan Ericsson och tidningen Kristdemokraten har gjort står helt i strid med detta. Det är också uppenbart att andra grupper har misstolkat vad vi säger i vårt tillkännagivande. Jag nämnde att Jan-Erik Nyberg i Morgonekot var mycket orolig för att det nu skulle finnas planer på generella exportsubventioner. Dessa har vi i stor enighet avskaffat. Eftersom denna otydlighet förligger ser jag det som helt nödvändigt att vi måste få tillbaka den här skrivningen till utskottet och justera det, så att det inte råder någon oenighet. Jag tycker att det är litet tråkigt att kds tidning på det sättet går på vår gode jordbruksminister. Det är alltid jobbigt att vara jordbruksminister. Ingen har blivit populär under sin aktiva tid som jordbruksminister, men däremot i stor utsträckning efteråt. Vi har en mycket duktig jordbruksminister. Jag tycker inte att kds som är ett utav regeringspartierna skall ägna sig åt krypskytte på honom.
Herr talman! Bengt Rosén för nu debatten utifrån tidningsartiklar. Jag skulle naturligtvis kunna ta fram ett antal artiklar från Folkparti och Centerparti-tidningar som inte direkt främjar den diskussion vi har i dag vi skall föra jordbruksdebatten framåt. Jag får tacka Bengt Kristdemokraten som har beståtts oss här. Det är utmärkt. Det är en bra tidning. Men artiklar har alltid brister, och det görs tolkningar i artiklar. Jag skulle kunna citera Bengt Roséns egen tidning -- tidningen Nu -- där han har fört en debatt med riksdagsledamoten Karl Hamilton. Han säger att det bara finns 2 % bönder som röstar på Folkpartiet. Det innebär 2 000. Däremot finns det 2 % konsumenter, och det innebär 100 000 konsumenter. Underförstått skall man ta hänsyn till detta när man bedriver politik. Jag vet att Bengt Rosén inte delar Karl Hamiltons värderingar. Jag tror att Bengt Rosén verkligen värnar om en bra jordbrukspolitik utifrån vad som är bäst för näringen. Men det får inte vara opinionsmässiga saker som styr. Det måste vara sakpolitiska bedömningar som ligger till grund för beslutet. Jag kan inte förstå vad som har hänt sedan utskottet justerade sitt betänkande, förutom att det var ett inslag i Morgonekot i dag. Det är möjligt att det på något sätt har påverkat.
Herr talman! Det är riktigt att jag har fört en debatt med Karl Hamilton i den liberala tidningen Nu. Den debatten är emellertid avklarad, och Folkpartiet står kvar vid sin jordbrukspolitik. Det innebär att vi står kvar vid det livsmedelspolitiska beslutet. Det är inte så enkelt, Dan Ericsson i Kolmården, att vi i detta fall bara kan hänvisa till att journalister och tidningar skriver. De hänvisar ju till uttalanden ifrån just kds talesman i jordbruksfrågor. Det tycker jag gör det hela allvarligare. Jag tror inte att jag i detta sammanhang har gjort en positiv marknadsförning av tidningen Kristdemokraten. Jag tror i stället att många med mig är upprörda över den artikel som förekommer där. Den är inte ägnad att stärka regeringssamarbetet. Jag tror också att det är nyttigt att vi pratar ut om dessa förhållanden för att vi skall kunna återställa den samsyn som svenskt jordbruk är betjänt av. Svenskt jordbruk är inte betjänt av att vi skickar ut olika signaler som sedan inte stämmer överens, men som svenska lantbrukare kan hänvisa till när de kritiserar jordbrukspolitiken och regeringspolitiken i stort.
Herr talman! Jag tror också att det är bra om vi kanske försöker släppa det här med artiklar och annat och i stället försöker hålla oss till sakfrågorna. Det är helt klart hur regeringsdeklarationen är skriven. Det talas om omställningsprogrammet. Det talas också om att syftet är att Sverige vid inträdet i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring. Det är detta vi försöker sträva efter. Om jag då använder uttryck som att vi nu håller på att vända skutan, vilket har citerats här, menar jag att på de punkter där vi diskuterar omställningsprogrammet där vi nu säger att regeringen faktiskt skall återkomma och redovisa vilka eventuella förändringar som skall göras inför EG anpassningen. Vi har ett sådant beslut. När vi slår fast att gränsskyddet inte återigen får sänkas ensidigt har vi kommit en bit på väg. När vi slår fast att vi bör ha ett system för exportfinansiering, menar jag att vi har korrigerat den här kursen. Om det sedan ligger helt inom ramen för omställningsprogrammet kan alltid diskuteras. Jag tycker att den debatt som har förts i övrigt i dag har belyst att det här finns ett ganska brett spektrum.

Herr talman! Låt mig först säga att jag i och för sig inte är speciellt förvånad över Dan Ericssons i Kolmården ståndpunkter. De har skymtat i olika tidningsartiklar, som vi har hört talas om i dag. Det är bra att frågan kommer tillbaka till utskottet. Vi från socialdemokraterna stöder återremissyrkandet, som vi har sagt tidigare. Det blir sedan tillfälle att debattera denna fråga ytterligare.

Herr talman! Åke Selberg kan vara övertygad om att vi tar hänsyn till att vi sitter med i regeringen, men det är här i riksdagen som regeringens politik skall avgöras och förändringar diskuteras, och vi är fria att föra en öppen debatt också fortsättningsvis. Som jag sade tidigare, är våra ställningstaganden till det livsmedelspolitiska beslutet 1990 väl kända. Vi försöker arbeta konstruktivt med detta och göra de förändringar som vi anser nödvändiga i färdriktningen. Utskottet är överens om detta, och i regeringen är man överens om att man skall stämma av detta för att se vad som är nödvändigt inför en EG-anpassning.

Herr talman! Jag anser att det omdiskuterade exportstödet skall användas på ett förnuftigt sätt och inte fortsätta på de traditionella vägarna, som hittills har varit riktlinjen. I min motion pekar jag på att skolmaten kan förbättras utan kostnadsökning för konsumenten. Det är nämligen vi konsumenter som betalar ett högre pris än nödvändigt. Det är alltså en skillnad mellan det pris som vi skulle betala och det pris som vi betalar. Genom detta subventionerar vi bl.a. exporten av kött. Även kommunerna har ett besvärligt ekonomiskt läge och gör indragningar av medel till skolmaten. Det har nu gått så långt på många håll att eleverna får vatten i stället för mjölk till maten. Jag tycker att det är fel att sända högkvalitetskött till subventionerat pris till utlandet och sedan åka på utlandssemester och berömma spanjorerna, för att ta ett exempel, för deras goda och billiga mat. Vi har ju redan genom högre matpriser subventionerat denna mat, och det är det som jag vänder mig emot. Vi skall i så fall också använda subventionerna inom landet när vi har en möjlighet och desutom har ett sådant ekonomiskt läge i landet att vi bör göra det. Endast vissa medborgare har förmånen att kunna utnyttja de subventioner som har betalats av oss alla. Här i Sverige får barnen i skolan ofta korv, som är gjord på så billiga råvaror som möjligt. Den är inte innehållsdeklarerad, och av innehållet att döma är det många elever som inte tycker om den. Jag har sett att många elever regelbundet låter bli att äta den vanliga skolmaten och i stället väljer filmjölk och smörgås till lunch. Det är att märka att eleverna ofta börjar sin dag kl. 6 på morgonen och slutar efter kl. 17 på eftermiddagen. Deras näringsintag är alltså inte fullgott, och den elev som inte är mätt och belåten mår dåligt och orkar inte med skolarbetet. Herr talman! Skolbarnen växer upp och blir vårt lands framtida styrka. Deras prestationer är avgörande för att Sverige skall kunna konkurrera effektivt på vår nya Europamarknad. Jag är övertygad om att god skolmat, med inslag av svensk, traditionell matkultur, blir vår ljusnande framtid, som man brukar sjunga. Jag yrkar bifall till vår reservation 3.

Herr talman! För knappt ett år sedan debatterade vi här i kammaren den socialdemokratiska regeringens förslag till ensidiga gränsskyddssänkningar, och jag sade då att det var den tråkigaste dagen under min tid i riksdagen. I dag ser det i och för sig trevligare ut. Vi har en ny riksdagsmajoritet, och jag tycker mig se en mera positiv inställning till jordbruket och den resurs som jordbruket utgör. Jag har också varit glad för att utskottet har samlat en bred majoritet bakom viktiga principer när det gäller jordbrukspolitiken. Dan Ericsson i Kolmården om exportstödet, har varit mindre lyckade. Det kan förklaras av att Dan Ericsson inte är medveten om vilken balansgång som är nödvändig när det gäller utformningen av jordbrukspolitiken. Jordbruket är en resurs för samhället på olika sätt. Genom att miljövänligt producera råvaror till bl.a. energi och industriändamål kan jordbruket användas som en resurs också i miljöarbetet. På detta sätt kan vi få samhället att arbeta mera i enlighet med kretsloppsprincipen. Jag brukar kalla detta nya samhälle för biosamhället. Det är ett samhälle där råvaror produceras naturligt och som efter användningen kan återföras till naturen. Vi i Sverige är mycket beroende av vad som händer internationellt. Åke Selberg ställde en fråga om GATT, och jag vill gärna kort redovisa vad vi i dag vet om de pågående förhandlingarna. Det totalpaket som lades i GATT av generaldirektör Dunkel före jul ligger fortfarande på bordet. Det innehåller på jordbrukssidan bl.a. åtaganden om att göra om alla gränsskydd till tullar, att göra neddragningar av stöd och skydd och att göra åtaganden om marknadstillträde. EG hade svårigheter med jordbruksdelen i uppgörelsen. Man enades ändå om att gå vidare och bl.a. ta fram listor över ländernas utgångslägen och åtaganden om neddragningar. Det här skulle ha varit klart i april. Ett betydande arbete har lagst ned på lagts ned på att ta fram sådana här länderlistor. Däremot har man inte kunnat enas om några ändringar i själva paketet. I praktiken har förhandlingarna mer och mer kommit att likna en bilateral uppgörelse mellan EG och USA. Företrädare för USA och EG på högsta nivå har träffats för att försöka lösa de problem som finns. Detaljerna i samtalen vet vi inte särskilt mycket om. Regeringen arbetar fortfarande efter principen att uppgörelser kommer till stånd. En situation med en utebliven uppgörelse skulle vara dålig för världshandeln, och den skulle försämra möjligheterna för världsekonomin att återhämta sig. EG:s gemensamma jordbrukspolitik är också under behandling. Den utgör som vi vet en stor del av EG:s budget. Det nya förslag som finns innebär en mer markerad inriktning på direktstöd till jordbrukarna, lägre prisnivå, produktionsbegränsningar och ökad miljöhänsyn. Enligt de senaste signalerna kan en reform beslutas före halvårsskiftet. Det är dock svårt att göra en exakt bedömning av vad reformen kommer att innebära. Jag tror dock att vi kan säga att EG även fortsättningsvis kommer att ha inlösenpriser och därtill kopplade exportstöd. Den omställningskommission som jag tillsatte i höstas har till uppgift att göra en avstämning av det jordbrukspolitiska beslutet 1990 inför ett EG medlemskap. Det känner vi alla mycket väl till. Regeringen har en i grunden positiv inställning till svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri. Med det följer också en stark tilltro till att dessa sektorer i vårt samhälle har såväl ambitionen som förmågan att konkurrera med vår omvärld. Detta förutsätter emellertid att konkurrensen kan ske på lika villkor. Väder och vind kan vi inte göra mycket åt, men vårt eget näringslivs konkurrensmöjligheter kan begränsas genom vår egen lagstiftning eller genom egna ekonomiska sanktioner, och därför måste regeringen och riksdagen allvarligt överväga konsekvenserna för vårt land av sådana särregler. Det innebär att Sverige inte skall lägga sig platt inför vår omvärld och t.ex. i en medlemskapsförhandling med EG saklöst acceptera en total och omedelbar anpassning. Vi vill t.ex. behålla en hög ambitionsnivå när det gäller miljö och regional utjämning. Detta måste vi beakta på ett konstruktivt sätt för att förutsättningarna för vårt eget näringsliv skall bli likvärdiga med dem som existerar i vår omvärld. I samband med en anpassning till EG är ett system med exportfinansiering aktuellt. Redan i det jordbrukspolitiska beslutet 1990 togs denna fråga upp. Jordbruksutskottet skrev då: ''Det måste finnas möjlighet att hantera försäljning av tillfälliga överskottskvantiteter.'' Vidare anförde man: ''Den grundläggande principen om ömsesidighet som utskottet understrukit i ett inledande avsnitt om gränsskyddets nivå m.m. skall gälla även i denna fråga.'' Det innebar alltså ett stöd till exporten. De här formuleringarna var ju inte Dan Ericsson i Kolmården med om att skriva. Ibland har jag fått en känsla av att Dan Ericsson tror att han nu har fört in dem i debatten, men de har funnits med under hela den här tiden. Det är möjligt att det nu är nödvändigt för jordbruksutskottet att få tillfälle att på nytt överväga sin uppfattning i den här frågan. Omställningskommissionen har som ett av sina uppdrag att lämna förslag på det här området, och sådana kommer efter sommaren. I propositionen föreslog jag också en höjning av stödnivån för Norrlandsstödet med i genomsnitt 15 % för alla produkter. Det norrländska jordbruket måste även fortsättningsvis tillförsäkras ekonomiska villkor så att det kan upprätthålla lönsamheten. Därför har regeringen föreslagit att jordbruket i norra Sverige tillförs 889 milj.kr. i stöd för nästa budgetår. Det är en höjning med 82 milj.kr. Omställningskommissionen har också i uppgift att närmare utreda den framtida konstruktionen av Norrlandsstödet mot bakgrund av den internationella utvecklingen. Det kan finnas anledning att för John Andersson påpeka att anslaget till regionala utvecklingsinsatser i åtgärdsprogrammet, som så att säga formellt inte längre finns, fr.o.m. budgetåret 1990/91 ökade med 100 milj.kr. per år. Det anslaget är inte tidsbegränsat, och det finns alltså, som vi påpekar i propositionen, ännu goda möjligheter att fortsätta med den här utvecklingen och att stödja Norrlandsjordbruket på samma sätt som tidigare. För ett år sedan bröt den socialdemokratiska regeringen mot detta beslut och sänkte ensidigt det svenska gränsskyddet. Efter regeringsskiftet i höstas lät jag jordbruksverket analysera vilka konsekvenser denna sänkning hade medfört. Den rapport jordbruksverket har presenterat visar att sänkningen inte har haft några långsiktiga konsekvenser för jordbruket. Jag är inte beredd att, som Socialdemokraterna har föreslagit, ytterligare sänka gränsskyddet. Det skulle inte vara att EG-anpassa jordbruket, eftersom gränsskyddet faktiskt, Inge Carlsson, är högre i EG än i Sverige. Dessutom har vi ännu inte sett alla konsekvenser av förra årets sänkning.

Ibland får man t.o.m. känslan av att vissa grupper anser att dessa företag inte ens bör ges möjligheten att anpassa sig till den nya situation som jordbruket och livsmedelsindustrin befinner sig i som en följd av 1990 års livsmedelspolitiska beslut och den ytterligare omställning som skulle bli resultatet av ett svenskt EG-medlemskap. Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi försöker bevara den grundläggande enighet i jordbrukspolitiken som beslutet 1990 ändå bevisade fanns då. Jag tror att det är angeläget att vi tar vara på det svenska jordbruket som livsmedelsproducent, producent av rena, nyttiga livsmedel, livsmedel producerade på ett miljövänligt sätt och med beaktande av djurskyddshänsyn. Detta är bra också för de svenska skolbarnen, och det är en kraft i miljöarbetet när det gäller att producera energiråvaror och industriråvaror. Detta är vad beslutet 1990 syftade till, och jag hoppas att detta också kan bli effekten av det beslut kammaren kommer att fatta i detta ärende efter den återremiss som säkert blir aktuell.

Fru talman! Jordbruksministern säger att jag inte är medveten om vilken balansgång jordbrukspolitiken innebär och att jag inte heller är medveten om innehållet i 1990 års beslut. Jag tror nog att jag ändå har en viss kunskap om de frågorna. Jag är än mer medveten om den pressade situation som svenskt jordbruk har försatts i, och jag söker givetvis få förändringar till stånd genom åtgärder som stärker svenskt jordbruk. Utskottsmajoriteten är ju av samma åsikt. Jag hoppas att jordbruksministern ser detta som något positivt. Eller är det så att ministern inte önskar utskottets beställning om att finna former för en exportfinansiering? Det vore intressant att få ett besked på den punkten. Eftersom tidningsartiklar har varit centrala i den tidigare debatten kan jag också konstatera att Karl Erik Olsson i artiklar har sagt att de frågor kds för fram i de flesta fall sammanfaller med hans personliga åsikter. Jag tror faktiskt att jordbruksministern och jag är överens i stora drag, men ibland kan man få misstanken att det är svårt att erkänna att det också finns andra krafter som driver på jordbrukspolitiken åt -- som jag uppfattar det -- rätt håll. Jag hoppas att ministern nu kan deklarera att det inte finns någon motsättning i detta.

Fru talman! Jag är glad om vi kan vara överens om att det är stora bekymmer i det svenska jordbruket. Jag är också mycket medveten om detta. Samtidigt finns det olika krafter som vill gå åt olika håll, vilket kan vara känsligt. Det är ganska osäkert var majoriteten finns. Jag har påverkat det tidigare beslutet i samarbete med Socialdemokraterna. Då och då kommer det impulser från det hållet om att man är benägen att gå betydligt brutalare fram än vad vi var överens om 1990. När det gäller exportfinansieringen vill jag bara hänvisa till det som jag alldeles nyss sade i mitt anförande. Den här frågan har tidigare varit uppe, och den är inskriven i 1990 års beslut. Redan innan Dan Ericsson i Kolmården hade motionerat och innan debatten hölls i utskottet fick omställningskommissionen i uppdrag att se över frågan. Jag har ingenting emot signalen från riksdagen. Den stärker jordbruksdepartementets situation och vår möjlighet att påverka utvecklingen, men det är klart att det är viktigt att framhålla att detta är en del i en debatt som har förts under ganska lång tid.

Fru talman! Jag ser positivt på det svar som Karl Erik Olsson gav, att också han vill se de rätta krafterna gå framåt, om jag uttrycker det så. Visst finns det motkrafter, men det gäller att balansera och hantera dessa. Nu finns det ju i utskottet en majoritet som går åt rätt håll. Jag förutsätter att vi efter återförvisningen till utskottet skall återkomma med en i stort sett oförändrad majoritet. Den här debatten har klargjort att det inte finns några motsättningar inom fyrklövern när det gäller utskottets betänkande.
Fru talman! Dan Ericsson i Kolmården sade att det finns en majoritet i jordbruksutskottet. Det fanns uppenbarligen en majoritet före Dan Ericssons uttalanden om att detta var som att vända skutan. Det var inte någon alldeles enkel match att 1990 få till stånd ett beslut som skulle få skutan att under lång tid gå åt samma håll. Signalen att vända skutan har tydligen irriterat flera partier här i kammaren. Jag vill gärna deklarera -- vilket jag också har blivit förebrådd av Dan Ericsson för att ha uttalat i någon tidning -- att jag fortfarande står bakom de punkter som jag stod bakom 1990, även om majoriteten då var socialdemokratisk och nu borgerlig. Samtidigt är vi klara över att detta beslut skall anpassas till de förändringar som ett EG medlemskap kommer att innebära. Därför har vi tagit oss tid att låta en särskild kommission noggrant se över frågan innan vi lägger fram ett förslag. När vi har fått besked, kommer det förslag från regeringen till riksdagen.

Fru talman! Vi talade om att vända skutan. Det handlar om att staka ut färdriktning. Det finns ändå en förändring när det gäller omställningsprogrammet, gränsskyddet och exportfinansieringen, vilket Karl Erik Olsson instämde i. Nu är det kommissionen som skall arbeta vidare med dessa frågor. Att jag konstaterar detta faktum tycker jag inte skall läggas mig till last. Jag börjar nu alltmer förstå uttrycket ''en sådan seger till och jag är förlorad''. Men det gäller nog inte den här frågan, utan jag tror att utskottet återkommer med -- hoppas jag -- en ograverad majoritet.

Fru talman! Det har sagts mycket i dagens debatt om både producenter och konsumenter och om vilka intressen de bägge parterna har. Enligt min mening finns det många gemensamma intressen; jag vågar åtminstone påstå att bägge parter är beroende av varandra. Ur detta perspektiv vidhåller jag att det finns många knepiga frågor att tackla framöver. Det gäller bl.a. den kommande konkurrenslagstiftningen kontra framför allt kooperationen. Hur skall man över huvud taget medelst lagstiftning kunna styra en kooperativ rörelse? Det vore väldigt intressant att få svar på den frågan. Jag vet inte om jordbruksministern redan nu har någon lösning på det problemet. En annan fråga som jag tänkte att utveckla gäller det som tidigare har berörts i debatten, nämligen mejerirörelsen i Västerbottens inland. Jordbruksministern hörde den debatt som jag hade med Lennart Brunander. Jag skall inte upprepa den. Det vore väldigt allvarligt, om inlandet skulle mista det enda mejeri som man har. Om den motion som jag har väckt i denna fråga säger utskottet att man förutsätter att regeringen och jordbruksverket noga följer utvecklingen när det gäller mejeriet och framför allt invägningen av mjölk i Västerbottens inland. Det är ju bra att man följer utvecklingen, men om nu det sämsta händer, är den intressanta frågan i sammanhanget: Kommer man att göra någonting för att förhindra att hela inlandet mister sitt enda mejeri?

Fru talman! Jag kan gärna bekänna för Inge Carlsson att jag trivdes ganska bra i jordbruksutskottet, och jag trivs även ganska bra i riksdagen fortfarande. Det är ju på det sättet att man kan blanda uppgifter på olika sätt. När det gäller priset på vete har Inge Carlsson fel. När det gäller priset på animalier har det sin förklaring. Förklaringen när det gäller animaliepriset i bl.a. Danmark och andra EG länder är att man inte har införselavgifter på fodermedel -- proteinfoder etc. -- vilket gör att man kan hålla ett lägre pris. Något som vi också håller på att arbeta med är att sänka arbetskostnaden och skattenivån, eftersom dessa båda faktorer är lägre i de flesta EG länderna. Det är ett faktum. Vi i regeringen arbetar med den ekonomiska politiken på ett sådant sätt att vi hoppas att under det här året och nästa år kunna sänka produktionskostnaden per enhet med nästan 10 %. Det kommer att möjliggöra att vi kommer i takt med andra EG-länder. I dag ligger vi på en felaktigt nivå, mycket beroende på den inflationspolitik som den förra regeringen drev. Det vore alldeles orimligt, Inge Carlsson, att låta jordbruket gå före och ta stryk därför. Var emellertid säker på att vi på alla områden arbetar med att hålla igen prisutvecklingen -- även på livsmedel.
Fru talman! Jag vill säga till jordbruksministern att de siffror som jag två gånger har läst upp i denna kammare är citerade från konsumentberedningens information lämnad i maj 1992. Konsumentberedningen brukar inte lämna felaktiga uppgifter. Vem som har rätt i det här fallet vet jag emellertid inte. Vi socialdemokrater har faktiskt bekämpat inflationen. Jag kan gå tillbaka så sent som till år 1982 då vi hade en inflation på nästan 15 %. I dag är inflationen nere på 2--3 %. Det har naturligtvis tagit lång tid för oss, men detta har varit vår ambition. Vi vet nämligen att konsumenter och löntagare tjänar på att inflationen i vårt land är låg. Det är inget som ni kan klappa er på bröstet och säga att ni med er hittills förda politik har åstadkommit, utan det tog många år för oss socialdemokrater att komma ned till en så låg siffra. Det är alltså lika mycket vår förtjänst som någon annans.

Fru talman! När jordbruksministern är uppe i talarstolen är det viktigt att slå fast att vi har samma konkurrensvillkor. Det är naturligtvis en viktig fråga huruvida vi skall behålla jordbruksnäringen. Även om vi ligger före på en del områden bör vi göra allt som står i vår makt för att påverka i det här fallet t.ex. EG att röra sig åt vårt håll i stället för att vi skall gå bakåt. Omställningskommissionen har till uppgift att undersöka dessa frågor. Det är då viktigt att vi inte rycker undan delar, utan att man i omställningskommissionen får arbeta med det hela och återkomma till utskottet och riksdagen med sina förslag. Jag förstår i och för sig att det ibland kan ingå i den politiska taktiken att tala om vilka fel och brister andra har -- jag har ju varit med ett antal år. Vi socialdemokrater står emellertid fortfarande kvar vid vårt förslag. Vi är fortfarande övertygade om riktigheten i att arbeta mot ett mål som innebär så stark, modern och konkonkurrenskraftig jorbruksnäring som möjligt i vårt land när vi får en internationell konkurrens på riktigt. Jag är dock inte riktigt belåten. Dan Ericsson i Kolmården gjorde här tidigare uttolkningen att jordbruksministern hade lyssnat på Dan Ericssons argument och, vad jag kan förstå, beaktat det som var skrivet i tidningen. Jag skulle från jordbruksministern vilja ha en klar markering huruvida regeringsdeklarationen ligger fast även i fortsättningen.

Fru talman! Naturligtvis är även jag väl medveten om att Sverige är ett litet land. Men vi i Sverige har i många sammanhang tidigare varit föregångare på olika områden. Det anser jag att vi är när det gäller djurskyddet och en del miljöfrågor. Därför är det viktigt att vi framhåller detta och inte backar, utan i stället försöker få motparten i förhandlingarna att inse att det är denna väg som vi skall vandra. Det är alldeles riktigt som jordbruksministern säger att jordbruket är en biologisk näring som kräver långsiktiga och handfasta beslut. Därför är det än mer viktigt att vi verkligen lever upp till de överenskommelser som vi har gjort. När det gäller sänkning eller anpassning av gränsskyddet, vet jag inte om det finns så mycker mer att säga om det. Vi kan emellertid konstatera att de borgerliga i dag har regeringsmakten och möjlighet att justera detta, om det som vi gjorde i denna situation var fel.

Fru talman! Den offentliga sektorn har haft ofantlig betydelse för den generella välfärdens utbyggnad. Gemensam finansiering, i form av skatter, av utbildning, sjukvård, omsorg och ett bra boende har också gett goda möjligheter för den privata sektorn inom industri och servicesektor att växa. När det gäller utbildning har det behövts byggnader, teknisk utrustning, böcker, köksattiraljer och en mängd andra saker. Sjukvården har behövt detsamma plus sängar, textilier och operationsverktyg. Omsorgen har också behövt detsamma plus tekniska hjälpmedel, rullstolar, lyftanordningar och annat. Vi har ett bra boende i vårt land, vid en internationell jämförelse t.o.m. ett mycket bra boende med hög standard. Detta har gjort att den industri som tillverkar utrustning för det som jag har räknat upp och mer därtill har haft goda möjligheter att växa. Jag tror inte att det finns många hem i Sverige i dag som saknar t.ex. kylskåp och dammsugare. Behovet av arbetsresor, sjukresor och färdtjänst har utvecklat transportsektorn i såväl privat som offentlig regi. Offentlig och privat verksamhet har varit kommunicerande kärl och också gett medborgarna möjlighet till arbete. Varför räknar jag upp detta som alla naturligtvis känner till? Jo, därför att det verkar som om riksdagens majoritet inte längre ser dessa samband. Vi socialdemokrater har i vår motion sagt att regeringens inställning till välfärdspolitiken och den offentliga sektorn är oklar. Svaret från utskottets majoritet är: ''Det torde emellertid enligt utskottets mening inte råda något tvivel om regeringens inställning till den offentliga sektorn - -.'' Jag tycker att det ligger något i det svaret. För visst vet vi att regeringens inställning till offentlig sektor är kylslagen, för att inte, i vissa sammanhang, säga mycket kylslagen. Det vittnar inte minst förslag om den kommunala ekonomin om. Jag tänker läsa upp några meningar därifrån. Sverige har, både i ett historiskt och i ett internationellt perspektiv, kommit förhållandevis långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnors ökade förvärvsfrekvens har sammanfallit med den kraftiga utbyggnaden av den kommunala sektorn. Svenska kvinnors höga förvärvsfrekvens utgör, tillsammans med tillgång till bra barnomsorg till ett rimligt pris och möjligheter att vara hemma när barnen är små, en styrka i svensk ekonomi. Kvinnors höga förvärvsfrekvens är också en viktig konkurrensfördel, inte minst i ett internationellt perspektiv. Detta kan man alltså läsa i propositionen om den kommunala ekonomin. Det är ett mycket bra omdöme från en borgerlig regering om socialdemokratisk politik. Om vi skall använda betyg borde det bli minst en 4:a i avgångsbetyg, tycker jag. Men slutsatserna, att det skulle bli ännu bättre med privatisering och en minskning av anslaget till kommunerna med 7,5 miljarder kronor, är obegripliga för oss socialdemokrater. Vi måste slå vakt om grunderna för välfärdsstaten genom en generell välfärdspolitik, sade socialminister Bengt Westerberg på Den generella välfärdspolitiken utförs ju i praktisk handling i stor utsträckning ute i våra kommuner i form av skola, vård och omsorg. Men där minskar regeringen anslagen med 7,5 miljarder kronor. Hur går det ihop, Lennart Hedquist? Jag kanske skall rikta frågan även till Bo G.Jenevall som numera, har jag förstått, ingår i regeringsunderlaget, efter finansutskottets i går fattade beslut om avvecklingsfond 92--94, med andra ord löntagarfonderna. Utskottets majoritet skriver också: ''Avgiftsfinansiering bör förekomma i större utsträckning för att öka konsumenstyrningen av tjänsteproduktionen.'' Jag tolkar det så, att avgiftens storlek tydligen skall avgöra om jag har råd att fråga efter en viss tjänst eller inte. Är det kanske det som är valfrihetsrevolutionen? Slå vakt om den generella välfärden, var budskapet. Jag kan inte säga det på ett bättre sätt själv. Men den enda vägens politik föreslagen av den mest kompetenta regering någonsin leder ju till att de offentligt drivna verksamheterna, som har gett så gott resultat, avvecklas när slutsatsen borde vara att de skall utvecklas. Ja, uttrycket ''den mest kompetenta regeringen'' är självklart inte mitt eget, för jag tycker nog tvärtom. Jag citerade bara statsministern. Vi socialdemokrater är inte alls främmande för konkurrens från privata alternativ. Vi vet att den offentliga verksamheten oftast står sig mycket väl när den utsätts för konkurrens. Men det förutsätter naturligtvis att det skapas förutsättningar för de anställda att göra ett gott arbete. Arbetsorganisationen, möjligheterna till kompetensutveckling och utbildning liksom möjligheterna att genom delegering ta ansvar och få ta ansvar och att ta egna initiativ kan utvecklas ännu mera inom den offentliga sektorn. Förutsättningar för detta skapar vi socialdemokrater genom att föra en ekonomisk politik som åstadkommer tillväxt och arbete för medborgarna. Den som har lyssnat till förmiddagens debatt i kammaren har fått en god inblick i våra förslag, och fler förslag ligger på riksdagens bord i väntan på behandling. Men det räcker inte med att skapa tillväxt om välfärden skall nå alla. Det måste också finnas en vilja och förmåga till en omfördelning av inkomster och förmögenheter, så att välfärden når ut även till dem som av olika skäl inte av egen kraft får del av tillväxtens frukter. När det gäller att nå det målet är offentlig sektor ett ovärderligt instrument som vi socialdemokrater vill utveckla, förändra och förnya alltefter människornas och tidens krav och önskemål. Jag beklagar, fru talman, att utskottets majoritet inte delar den uppfattningen. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i finansutskottets betänkande nr 17.

Fru talman! Jag vill tala om ett ärende som inte är särskilt stort och kanske heller inte särskilt viktigt. Men det är desto märkligare. Riksdagen beslutade faktiskt 1989 och gav regeringen till känna att en en försöksverksamhet skulle startas med s.k. 020-nummer. Varken den gamla eller den nya regeringen har ännu verkställt detta, och det är synnerligen anmärkningsvärt. Däremot har man på en del verk infört motsatsen, nämligen 071-nummer. Tanken har ju varit -- och förslag har tidigare lagts fram i riksdagen -- att människor inte skall behöva betala för mer än en markering när de får vänta på svar hos en statlig myndighet. Vi tycker att det är en förnuftig åtgärd. Det här borde inte vara särskilt svårt. En del erbjuder den här möjligheten. Jag har genom utredningstjänsten försökt att få reda på hur det förhåller sig. Men man hade svårigheter att få fram uppgifter. En del länsstyrelser har emellertid den här servicen. En del verk har, som sagt, 071-nummer, bl.a. patentoch registreringsverket. Den som har haft med olika verk att göra vet att väntetiderna är mycket långa. Skall man betala 4:55 kr. per markering, blir det ganska dyrt. Det anmärkningsvärda i det här sammanhanget anser vi alltså vara att två regeringar har underlåtit att verkställa riksdagens beslut. I betänkandet sägs det att man förväntar sig ett resultat till 1993 års budgetproposition. Vi tycker att det ligger för långt fram i tiden. Har det här beretts sedan 1989, borde vi kunna få ett förslag på riksdagens bord åtminstone till hösten. Det är något som vi gärna begär. Vi har ytterligare en reservation, vilken avser den offentliga sektorn. Vi framhåller de stora rationaliseringsmöjligheter som finns. Våra synpunkter är väl kända i det avseendet. Därför tänker jag inte närmare gå in på den saken. Några viktiga saker vill vi peka på. Lokalanvändningen t.ex. kan bli betydligt rationellare. Där har regeringen kommit med förslag. Saker och ting är alltså på gång, och det är bra. Däremot tittar man inte särskilt mycket på det fysiska kapitalet, alltså anläggningstillgångarnas värde. I det sammanhanget finns det mycket att göra och mycket pengar att tjäna. Vi tror, i motsats till vad vi brukar säga, att utbildning i ett visst avseende skulle vara bra. Det gäller då en riktigt bra chefsutbildning för högre chefer inom den offentliga förvaltningen. Det finns väldigt mycket att lära där, och åtgärder skulle få kostnadsbesparingseffekter. Jag skulle kunna tala länge om dessa saker. Men jag skall avsluta anförandet med att säga följande. Statskontoret är ju den myndighet som har det huvudsakliga ansvaret för rationaliseringsverksamheten. Jag har själv besökt denna myndighet. Men jag tror att man skulle kunna ägna litet mer energi just åt rationaliseringsfrågorna. I det sammanhanget finns det väldigt mycket pengar att hämta. Slutligen yrkar jag bifall till våra reservationer, dvs.

Fru talman! Vi är ett stort parti, Lennart Hedquist, och vi resonerar igenom frågorna ordentligt innan vi kommer fram till beslut. Det kan tyckas ibland att det tar litet lång tid. Men visst har det hänt en hel del under 80-talet när det gäller förnyelse av den offentliga sektorn. Vi vill, som jag avslutade mitt anförande, utveckla, förändra och förnya, allt efter människors och tidens krav och önskemål. Jag hörde inga förslag från Lennart Hedquist. Det var i och för sig mycket bra att han var intresserad av vad vi har att komma med. Det står också mycket väl uttryckt i vår motion. Det finns faktiskt en hel del offentlig förvaltning som har lyckats riktigt bra. Jag vill rekommendera till läsning utredningen Att lyckas i offentlig förvaltning, lärdomar av väl fungerande myndigheter, som jag har med mig. Jag hoppas att Lennart Hedquist har möjlighet att titta i den. Nu är det ni som har ansvaret för förändring och förnyelse. Som jag också sade i mitt anförande är offentlig verksamhet mycket viktig om man, som socialministern säger, vill bevara den generella välfärden. Det vill vi socialdemokrater. Därför vill vi förnya och förändra den offentliga sektorn. Den är viktig för människorna i Sverige.
Fru talman! Det jag reagerade mot, Lisbet Calner, var att Socialdemokraterna föreslår att de rätt yviga riktlinjer som finns i er motion skall ersätta den ganska handfasta ansats som finns i regeringens propositioner. Jag tror att det vore mycket olyckligt för det förnyelsearbete som nu pågår i den offentliga sektorn om det skulle råda någon oklarhet på den punkten, som att vi på nytt skulle återgå till den yvighet som Kjell-Olof Feldt så riktigt beskriver i sina memoarer, som kom att prägla den socialdemokratiska ansatsen. Vi kan vara överens om att de goda exemplen i såväl statsförvaltningen som i kommuner och landsting spelar en mycket stor roll för utvecklingsarbetet.
Fru talman! Ja, Lennart Hedquist, yvighet har tydligen blivit ett populärt ord att säga. Men i ordet angrepp kan det väl ligga något, eftersom vi har helt olika uppfattning om hur den offentliga verksamheten skall bedrivas, inte minst med tanke på det som jag också tog upp i mitt anförande, nämligen att man nu skall dra in anslagen till kommunerna. Det är inte bara vi socialdemokrater som opponerar oss. Fullt av människor säger varenda dag i massmedia: Stopp och belägg. Nu kan vi inte längre ställa upp på regeringens indragning och avveckling av den offentliga sektorn. Det är sällan man hör kraven på att privatisera det ena eller det andra. Jag såg ett pressmeddelande häromdagen. Det gällde finansministern, som var ute på företagen och sade att skulle de prata med kommunalpolitikerna, så att de fick hjälp att privatisera. Men när man pratar med människor hör man att de inte vill ha privata daghem eller privata bibliotek. Tvärtom kräver de av fullmäktigeledamöter och kommunstyrelseledamöter att de skall se till att biblioteken får vara kvar, att daghemmen byggs ut, att avloppen fungerar, osv. Det är den upplevelse jag har, när jag möter människor i verkligheten.

Fru talman! Debatten om vem som sätter kommunerna i ekonomiskt trångmål tror jag att vi får ta när vi har gått igenom proposition och motioner. Men den motion som jag har varit med och författat innehåller inte riktigt det som Lennart Hedquist påstod. Men låt oss som sagt var komma tillbaka till debatten om kommunerna och deras möjligheter att verka för människornas bästa.
Fru talman! Lisbet Calner kan inte förneka att de ekonomiska motionerna med anledning av kompletteringspropositionen totalt innehåller förslag om nya åtaganden för kommuner och landsting. De skall finansieras. I den mån kommuner och landsting verkligen kommer att bedriva den verksamheten blir deras ekonomiska situation betydligt svårare än om regeringens politik får gå igenom.
Herr talman! Nej, jag anser inte att Lennart Hedquist har rätt när han påstår att vi ålägger kommuner och landsting fler kostbara reformer eller vad det är han hänvisar till. Men jag vidhåller, och det blir mina sista ord i den här frågan, att vi får återkomma och diskutera detta. När det gäller vår ekonomisk-politiska motion har vi räknat en hel del på det vi föreslår. Vi har lyckats få ett budgetunderskott som är något lägre än det som finns i den proposition som regeringen lägger fram.
Herr talman! Då tycker jag att Lisbet Calner skall gå hem och läsa de egna motionerna och upptäcka de tricks som Socialdemokraterna utför. Man vill inte gå med på indragning av de 7,5 miljarderna. Samtidigt lägger man fram förslag till utgifter för kommuner och landsting som, om den politiken genomfördes, skulle försätta dem i en mycket svår ekonomisk situation. Den politiken skulle verkligen leda till att det viktiga förändringsarbetet i kommuner och landsting inte kommer till stånd.

Herr talman! Jag begärde ordet i det här ärendet just därför att jag var rädd att Wiggo Komstedt skulle yrka bifall till sin motion. Jag skall bemöta Wiggo Komstedt på en punkt, och det gäller resonemanget om porton. Jag förstår inte riktigt Wiggo Komstedts resonemang, och det har vi inte heller gjort i utskottet. Man behöver ju inte sätta ett porto som är jämt 50 öre, därför att vi har en öresutjämning på det sätt som vi nu har haft. Ett frimärke kan kosta 2,90 kr. Men naturligtvis blir det utjämning när man köper enstaka frimärken. Köper man flera frimärken blir det utjämning på det större beloppet. Man måste inte sätta jämna priser på olika varor och tjänster. Det har inte gjorts förut heller, eller hur, när vi har haft sådant här system? Vi har alltså i utskottet bedömt att återinförande av 25-öringen, som föreslås i motionen, skulle få alltför stora praktiska konsekvenser som motverkar de fördelar som eventuellt skulle föreligga. Därför har vi från utskottets sida inte kunnat tillstyrka motionen.

Herr talman! Jag skulle vilja se den stackars kommunikationsminister som skall stå i denna kammare och svara på frågor kanske från Roland Larssons partivänner ute i bygderna om det verkligen skall vara så att man inte skall få tillbaka på 3,50 kr. när frimärket kostar 3,25 kr. Nu försöker Roland Larsson blanda ihop ackorden och säger: Ta ett tuggumi också, så är det jämnt. Jag tror inte det är riktigt så enkelt.
Herr talman! Fördelen kan vara att man kan sätta fast frimärket med tuggummit och använda det så.

Herr talman! Det här betänkandet från justitieutskottet har rubriken Samhällstjänst -- och det med rätta -- även om utskottet i betänkandet också behandlar en del andra frågor som har med unga lagöverträdare att göra. Det är frågor som för övrigt ungdomsbrottskommittén för närvarande arbetar med. Det är i avsnittet Samhällstjänst som de politiskt intressanta och värdefulla frågorna behandlas i betänkandet. När det gäller samhällstjänst som ett alternativ till fängelse, i första hand för yngre lagöverträdare, har Socialdemokraterna länge mest sett till svårigheterna att genomföra en sådan reform medan de borgerliga partierna har ansett att fördelarna har övervägt. Socialdemokraterna avvisade tidigare här i riksdagen gång efter gång tankarna på samhällstjänst som en ny strafform. Men häromåret svängde de om. Jag tror att det var de positiva erfarenheterna från Danmark och Norge, där samhällstjänst har använts på försök, som fick dem att tänka om. Den 1 januari 1990 kunde samhällstjänst äntligen införas på försök i Sverige, dock bara på vissa håll vid fem tingsrätter. Vi i de borgerliga partierna ville då att försöket skulle gälla över hela landet. Principen likhet inför lagen krävde detta. Man skulle inte inte i en del av Sverige kunna dömas till ett par månaders fängelse, medan man i annan del hade en chans att bli dömd till samhällstjänst därför att det där bedrevs försöksverksamhet. Ett sådant system var inte rättvist och dessutom stötande för rättskänslan. Så sent som för ett år sedan, när frågan senast behandlades, fick vi från de borgerliga partierna reservera oss för denna likhetsprincip. Nu har den nya borgerliga regeringen lagt fram ett förslag om en utvidgning av påföljden samhällstjänst till att gälla hela landet. Efter beredning i utskottet är det ett enigt utskott som hemställer att riksdagen skall bifalla propositionen. Det är bra och värdefullt att Socialdemokraterna har anslutit sig till uppfattningen att försöksverksamheten skall omfatta hela landet. Välkomna till den uppfattningen! I betänkandet tar utskottet också upp några övriga frågor som alla har med ungdomsbrottskommitténs arbete att göra. Ulla-Britt Åbark har talat för de tre reservationer i vilka Socialdemokraterna föregriper kommitténs överväganden. Majoriteten i utskottet är inte av samma uppfattning, i synnerhet som kommitténs uppdrag skall slutföras redan inom ett år. Socialdemokraterna är emot ungdomsfängelser, veckoslutsfängelser och jourdomstolar. Därför anser de att kommittén inte skall ägna dessa frågor någon uppmärksamhet. Vi i majoriteten delar alltså inte den uppfattningen. Vi tycker att det är rimligt att vänta och se vad ungdomsbrottskommittén kommer fram till innan vi definitivt bestämmer oss. Som framgår av texten i betänkande hyser vi ett visst tvivel inför veckoslutsfängelser.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

Herr talman! Förutom motionsyrkanden från allmänna motionstiden om åtgärder för ungdomars brottslighet, behandlas i det här betänkandet frågan om påföljden samhällstjänst. men på försök. Det finns fortfarande delar i ett sådant system som behöver ses över, som t.ex. hur den typen av påföljd kan genomföras på landsbygden med långa avstånd mellan övervakare och den dömde. Men den känsligaste punkten i hela systemet är mottagarna, arbetsgivarna. Hela systemet står och faller med att det finns frivilliga mottagare. Därför får inget på några villkor gå snett redan under försöksverksamheten. Därför är det också viktigt att utvärderingen inte fuskas bort. Jag hoppas att så inte blir fallet. Jag hoppas naturligtvis, som jag förutsätter att alla andra gör, att samhällstjänst skall kunna införas som en självständig påföljd så småningom. När jag i går kväll satt och läste betänkandet och reservationerna till det dök två ordspråk upp i mitt huvud. Det ena ordspråket lyder: Det var mycket väsen för litet ull sade gumman och klippte grisen. Det andra ordspråket lyder: Ingen rök utan eld. Hittills har ropen på hårdare tag mot undomsbrottsligheten dess bättre varit just mycket väsen. Men samtidigt har ungdomsbrottskommittén gjort en del uttalanden som pekar mot att allvarligt menade förslag om jourdomstolar och veckoslutsfängelser faktiskt kan läggas fram. Herr talman! Det finns i dag en god stabilitet bland ungdomar -- trots arbetslöshet och annan nedrustning av den sociala välfärden i samhället. Ungdomarna är faktiskt mindre kriminella än föräldragenerationen. Men av rädsla, eller vad det nu kan bero på, har föräldragenerationen ökat sin repressivitet. Det är faktiskt något som den förra regeringen hittills har stått för. I dag blir ca 10 000 barn och ungdomar föremål för samhällsvård. Omkring 3 000 tvångsvårdas, och av dessa är det ca 900 som tvångsvårdas på grund av det egna beteendet, dvs. de missbrukar, stjäl eller slåss. Det är den gruppen som har fått epitetet värstingar. Det är ungdomar för vilka något har gått snett -- i samhället, hemma eller hos dem själva. Vad dessa ungdomar behöver är en individuell vård, skräddarsydd för var och en. Det skulle kunna ge dem ett värdigt vuxenliv och andra ett bättre samhällsklimat. Det grundläggande felet med ungdomsdomstolar är att de symboliserar den felaktiga uppfattningen att barn och ungdomar är en annan sorts varelser än vuxna. Har man en gång börjat tänka i de banorna, är risken stor för att man skall fortsätta med att inrätta system och institutioner som på ett repressivt sätt särbehandlar barn och ungdomar. Man säger att man vidtar åtgärder för ungdomarnas eget bästa, trots att det i själva verket handlar om att inkompetensförklara dem. Veckoslutsfängelse och ungdomsfängelser finns ju redan på diskussions och förslagsplanet. Att det under vissa omständigheter är nödvändigt att låsa in ungdomar är inte så upprörande. Men man behöver inte hyckla genom att säga att man låser in dem för deras eget bästa. Man kan säga öppet som det är, att man gör det för att skydda andra från dem. Jourdomstolar för ungdomar, ungdomsfängelser och veckoslutsfängelse leder inte till att ungdomarna inordnas i samhället. Räknat i pengar kan man få ett både bättre och hållbarare resultet med mer civiliserade åtgärder. Vänsterpartiet kommer att rösta för reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande TU17 tas upp nya förordningar när det gäller transporter. Man går ifrån ett system som heter ATK till ett system som heter AETR. Det är en anpassning till Alla som har talat för ett närmande till EG har mer eller mindre sagt att det inte kommer att ske någon försämring av den svenska arbetsrättslagstiftningen. Vad är då detta, om inte en försämring? Här går man ifrån begreppet arbetstid och inför begreppet körtid. Det innebär för yrkeschaufförerna att det är körtiden som räknas. Den tid som åtgår för lastning och lossning kommer att undantas från arbetstiden. I dag talas om att man skall öka kontrollbesiktningen av tunga fordon för att säkerheten skall bli bättre. Det är bra. Men när det gäller trafiksäkerheten och chaufförernas arbetstid tas inga hänsyn. Man går in för detta förslag, och det tycker jag är beklagligt. Den som någon gång har besökt en transportanläggning, en terminal, vet att lastning och lossning tar tid. Lastning och lossning kommer nu att undantas från chaufförernas arbetstid. Det betyder att föraren kan åka på att lasta och lossa en last på kanske 36 ton själv. Dessutom skall han köra nio timmar i sträck. Det är, som jag ser det, en klar försämring av arbetsvillkoren för yrkeschaufförer. Skulle lastbilen mot förmodan stå färdiglastad, kan chauffören köra nio timmar i sträck och sedan vila elva timmar. Därefter kan han fortsätta att köra i nio timmar, med en halvtimmes rast. Detta är inskrivet i AETR-reglerna. Det betyder att chauffören kommer att köra tolv timmar på ett dygn. Det är en klar försämring jämfört med dagens arbetsvillkor för yrkestrafiken. Jag beklagar att ingen har skrivit uttryckligen i betänkandet vad dessa regler innebär. Man måste vara mycket insatt för att förstå dessa regler, när de bara benämns med denna korta beteckning, såsom sker i betänkandet. Jag tycker att det är beklagligt att man nu försämrar för en stor grupp yrkeschaufförer. Jag menar att trafiksäkerheten, som vi alla har slagit vakt om, skall bestå. När detta går igenom, den 1 januari 1993, och vi kan se en tendens till att de tyngre fordonen är inblandade i trafikolyckor i större utsträckning än i dag, kommer jag att anklaga den regering som har gjort denna försämring. Som jag ser det kommer det att bli en försämring. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till den meningsyttring som Bengt Hurtig har avgett till detta betänkande.

Herr talman! När jag gick till den här debatten var det inte särskilt många anmälda på talarlistan. Listan har visst fyllts på vartefter. Jag gjorde då en reflexion. I en situation som den vi har i dag i flyktingmottagandet och efter en vinter med kanske den våldsammaste debatten någonsin kring rasism och främlingsfientlighet och i en tid då fler invandrare än någonsin drabbas av växande klyftor i samhället och arbetslöshet var det inte mer än en timme och tjugotvå minuter anmäld talartid i debatten. Två partier hade inga företrädare alls anmälda på talarlistan. Sten Andersson i Malmö är visserligen en flitig debattör, men han är knappast talesman för Moderaterna i denna fråga. Kds lyser med sin frånvaro. Är det av ointresse som det är så här litet anmäld tid, även om debatten drar ut på tiden när det hettar till i replikerna? Knappast beror det på intresse. Jag tror att det finns ett mycket stort intresse för dessa frågor. Beror det på att debatten förs någon annanstans, så att vi inte behöver föra den här? Nej, knappast det heller, det är ganska sparsamt med debattartiklar osv. om dessa frågor. I själva verket är det antagligen så, som det alltid varit i denna kammare, att det finns en enighet om dessa frågor, vilket gör att det inte blir någon våldsam debatt. Även om debatten nu dragit ut på tiden, är den i alla fall ganska stillsam. Det har varit ett värde i att vi har haft en stor enighet om dessa frågor i denna kammare. Vi har kunnat peka på den politiska enigheten om de stora dragen i invandrar och flyktingpolitiken. Det har naturligtvis i detta legat en viss ödmjukhet inför svårigheterna. Det finns två partier i denna kammare som inte har velat medge denna värdegemeskap. Det är Ny demokrati och Folkpartiet. Dessa bägge partier tycker, från helt olika utgångspunkter, att de vet bättre och kan bättre. Jag kan inte erinra mig någon gång när vi var i regeringsställning och hade debatter här att de folkpartistiska debattörerna kunde förmå sig till att erkänna att det fanns en värdegemenskap i dessa frågor med det största partiet i riksdagen. Därför förutsåg vi att det skulle bli en ny politik, att det skulle hända någonting på det här området. Jag har nu från åskådarplats försökt hitta det nya. Det har nämnts att decemberbeslutet har upphävts. Det hade jag förutskickat redan i början av förra året. Framför allt var det mycket omdiskuterat i valrörelsen. Jag sade då att det säkert blir en situation framåt hösten då det blir möjligt att upphäva decemberbeslutet. Skyddsbehovet skall numera gälla som skäl för asyl. Det framställs som en nyhet. Jag har svårt att se att det skulle vara någon nyhet. Hela lagen och konventionen bygger på det -- för övrigt byggde även decemberbeslutet på det. Väntetiden skall inte räknas som ett starkt humanitärt skäl. Det är i och för sig en nyhet. Det är också det som förvånat mig mest. Jag kan erinra mig den ena ledande folkpartisten efter den andra som var upprörd över att inte väntetiderna fick spela in i de enskilda ärendena som ett humanitärt skäl. En annan sak som är ny, trodde vi, är det här med barn i förvar. Till vår förvåning ser vi nu att det förslag som, som mycket riktigt har påpekats, skall diskuteras senare gäller 10 % av barnen i förvar, Väntetiderna skall förkortas, heter det. Ja, vem har inte försökt det och givit mer och mer resurser? Jag kan försäkra att Birgit Friggebo inte är den enda invandrarminister som har återkommit i budgetoch tilläggspropositioner med begäran om mer pengar till handläggare, till flyktingförläggningar, till polisen, till invandrarverket och till regeringskansliet. Nu gäller det pengar till den nya invandrarnämnden. Frivilligorganisationerna skall få en mer aktiv roll i flyktingmottagandet. Det skall bli en aktivare tillvaro under väntetiden på förläggningarna, kanske också möjlighet att arbeta efter en viss tid. Det är sådant som vi resonerade kring i den proposition som drogs tillbaka av den nya regeringen. Introduktionsersättningen till flyktingar får vi väl en proposition om snart. Den frågan diskuterades redan när vi införde det nya statsbidragssystemet till kommunerna. På punkt efter punkt fullföljs nu vad den tidigare regeringen gjorde. Jag tycker att det är helt okej. Det är okej att dra tillbaka en hel proposition och sedan droppa förslagen, med en viss variation efter eget huvud. Det tillhör det politiska spelet, och jag accepterar att man gör så. Jag accepterar också att det framställs som en nyhet det som tidigare ändå har diskuterats i flera omgångar. Det jag reagerar mot, när man nu fullföljer vår politik och allt i stort sett blir vid det gamla, är att det enda vi får höra från ansvarigt statsråd är att den gamla flyktingpolitiken var kaos, en röra. Jag läste i protokollet från interpellationsdebatten i måndags att den var en sörja. Men vad är den då i dag i så fall, för allt är ju sig ganska likt? FAR, asylkommittéernas riksorganisation, rasar och hoppar på den nya invandrarministern för att man tycker att hon fattar inhumana beslut. Det är ingenting nytt i det. Det händer saker ute i världen som gör att alla planer kommer på skam när det gäller antalet platser i flyktingförläggningar. Trots aldrig så goda ambitioner kommer det i förlängningen förmodligen också att bli mycket svårt att få ner väntetiderna, därför att det har hänt saker ute i världen som gör att det strömmar människor hit. Det är ingenting nytt i det heller. Det har vi råkat ut för tid efter annan. Jag vill alltså inför allt detta ändå anbefalla en viss ödmjukhet här i kammaren. Jag vill också peka på enigheten i de här frågorna. Enigheten omkring flyktingpolitiken, sådan den har varit i riksdagen, har haft ett värde i sig. Den har också hållit väldigt mycket av rasismen och främlingsfientligheten stången. Det tycker jag att vi skall slå vakt om också i fortsättningen. Jag inbjuder Ny demokrati att komma med och bekänna sig till en sådan värdegemenskap. Men en sak saknar jag. Jag skulle vilja veta vilken regeringens strategi är i det internationella samarbetet. Nu har Rune Backlund talat om att det är viktigt och att det står i propositionen och i betänkandet. Ingela Mårtensson byggde praktiskt taget hela sitt anförande på att vi måste utöka det internationella samarbetet, globalt men också i Europa, kanske inte bara i EG-perspektiv utan med tanke på ett helt nytt Europa där de tidigare flyktingproducerade östländerna nu också är i många stycken flyktingmottagare, osv. Men då vill jag veta: På vilken plattform grundar sig regeringens internationella och långsiktiga arbete? Finns det några nya principer? Den översyn som regeringen nu har beslutat om av flyktinglagstiftningen är vad jag förstår inte av den digniteten. Den handlar om effektivisering, förbättring av rättssäkerheten och kanske en möjlighet att få ner väntetiderna, och det är alldeles utmärkt. Men vad vi försökte få en diskussion omkring med en principproposition till riksdagen och också tar upp i den socialdemokratiska reservationen till det här betänkandet är: Kan vi diskutera några nya principer -- i en föränderlig värld måste man faktiskt vara beredd att göra det -- för ett långsiktigt tänkande? Har den nya regeringen, eftersom den drog tillbaka vår proposition, några nya tankar i den riktningen eller är allt bra som det är? Vad försöker regeringen nu få andra länder med på när det gäller en ny syn på vad som inryms i ett starkt skyddsbehov, konventionsflyktingar, osv.? Vad försöker man få andra länder att samarbeta omkring när det gäller anhöriginvandring, synen på arbetskraftsinvandring m.m.? Och framför allt: Om det finns några sådana tankar hos den nya regeringen, finns det i så fall något intresse att låta riksdagen ta del av dem, så att vi kan föra den långsiktiga diskussionen här i kammaren och också i fortsättningen eftersträva stor värdegemenskap och bred uppslutning i invandrar och flyktingfrågorna?